Fru talman! Helena Bouveng har frågat mig när jag avser att återkomma med förslag på hur vårdanställda kan undantas förmånsbeskattning för transporter till och från arbetet. Frågan är ställd mot bakgrund av ett tillkännagivande från riksdagen i maj i år som innebär att regeringen ska återkomma med ett förslag om tillfälligt slopad förmånsbeskattning av fria måltider samt transporter till och från arbetet för personal i vård och omsorgsverksamhet. Regeringen har i den extra ändringsbudget som lämnades till riksdagen den 3 november i år föreslagit att det införs en skattefrihet för förmån av fri kost i särskilda fall. Det gäller sådana matgåvor som lämnas till arbetsplatser i syfte att visa uppskattning och stöd till personalen. Skattefriheten är inte generell, utan måltiden ska ha lämnats utan krav på motprestation, och det får inte finnas något samband mellan den som skänker måltiden och arbetsgivaren. Däremot är den inte begränsad till specifikt utpekade yrkeskategorier eller kriser. Skattefriheten föreslås gälla permanent och retroaktivt från och med mars 2020. När det gäller förmån av fria transporter till och från arbetet har Skatteverket i ett ställningstagande den 17 juni i år klargjort att om en anställd under en pågående pandemi får taxiresor eller en liknande reseförmån av sin arbetsgivare, bör förmånen inte värderas till en högre kostnad än som motsvarar vad en resa inom kollektivtrafiken kostar. Ställningstagandet ska tillämpas från och med mars 2020 och så länge Folkhälsomyndighetens rekommendationer om begränsningar för att minska smittspridningen i kollektivtrafiken kvarstår. De förmånsvärden som i praktiken aktualiseras för fria transporter till och från arbetet är alltså inte högre än vad en bussbiljett eller annan resa med kollektivtrafiken hade kostat. Skatteverkets pragmatiska hantering av sådana förmåner framstår som ett bättre alternativ i den uppkomna situationen än att för en begränsad tidsperiod i lagstiftningen avgränsa skatteregler till vissa specifika yrkeskategorier eller särskilda arbetsplatser. Att på ett tillräckligt träffsäkert sätt utforma lagregler som bara gäller vissa yrken eller vissa arbetsplatser är inte enkelt. Sådana regler går också stick i stäv med att skatteregler ska vara generella och inte ska undanta vissa grupper av anställda från beskattning. Det skulle också ytterligare krångla till skattesystemet.

Fru talman! Först får jag tacka finansministern för svaret. Jag har tidigare ställt en skriftlig fråga till Magdalena Andersson angående när hon avser att återkomma till riksdagen med förslag på hur vårdanställda kan undantas från förmånsbeskattning för transporter till och från arbetet. Riksdagen riktade redan den 27 maj ett tillkännagivande till regeringen om att snarast återkomma med att förmånsbefria transporter och måltider. Fru talman! Det är glädjande att regeringen nu, nästan sex månader senare, har inkommit med en extra ändringsbudget där det införs en skattefrihet för förmån av fri kost i särskilda fall. Bra där, även om man kanske inte kan anklaga regeringen för att vara direkt snabbfotad. Vad gäller undantag för förmånsbeskattning av transporter finns inget. I svaret på min skriftliga fråga hänvisar finansministern till att tillkännagivandet analyseras hos Regeringskansliet. Nu har regeringen analyserat färdigt. Nu har vi svaret, fru talman. Svaret lyder: Nej, det går inte. Min uppfattning är att majoriteten i riksdagen, jag själv, mitt parti och, om jag får gissa, stora delar av svenska folket säger att det går - det måste gå. Jag är övertygad om att ingen skulle anklaga regeringen eller finansministern om man i extraordinära tider tog extraordinära beslut. Om man vill kan man. Fru talman! De som sliter i vården just nu förtjänar mer än att vänta nästan ett halvår på att en sådan analys ska bli klar. De förtjänar en regering som hittar vägar framåt för att yrkesgrupper inom vården ska kunna ta sig till jobbet på ett tryggt sätt utan att bli straffbeskattade. Varje dag kämpar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och alla andra som arbetar på våra sjukhus med sin egen hälsa som insats för att vi ska ta oss ur pandemin på ett bra sätt. Min fråga är: Anser inte finansministern att alla dessa sjukvårdshjältar är värda att få bättre villkor och rätt förutsättningar för att ta sig till och från jobbet på ett säkert sätt?

Fru talman! Regeringen säger sig i alla fall driva en feministisk utrikespolitik, och man kan då tänka sig att regeringen också driver en feministisk inrikespolitik. Krisen har ju drabbat sektorer där det jobbar väldigt många kvinnor. Det har handlat om äldreomsorgen och om sjukvården. Vi är många, fru talman, som känner en stor bestörtning över hur människor i framför allt äldreomsorgen har bemötts under pandemin, med väldigt nedlåtande kommentarer och rena beskyllningar om att vara smittspridare. Man har kunnat läsa tidningsreportage om människor som får glåpord ropade efter sig på gatan när de ska hem till äldre för hjälpa dem, emellanåt med risk för den egna hälsan. Detta är ju väldigt olyckligt. Vi har också sett att stora företagssektorer där många kvinnor jobbar, till exempel frisörer, har drabbats hårt av pandemins konsekvenser. Jag undrar om det från finansministerns sida har gjorts någon jämställdhetsanalys av pandemins effekter i Sverige. Har det gjorts någon särskild bedömning utifrån de kvinnor som har drabbats hårt i pandemins fotspår? Nu lyckades ju Moderaterna driva regeringen framför sig och få igenom skattefrihet på måltider, vilket såklart är mycket välkommet. Det krävdes en hård kamp. Jag var själv, fru talman, med på det möte där vi drev igenom detta i finansutskottet. Det är efter starkt motstånd från Socialdemokraterna som man nu kan uttrycka denna solidaritet genom att ge en måltid till någon som arbetar eller äta upp den utan att bli förmånsbeskattad. Det är väldigt bra att detta förslag har kommit, men jag är något förvånad över att man inte agerar till exempel när det kommer till transporter eller trängselskatt. Jag undrar hur finansministern samlat ser på till exempel rekommendationer om att människor inte ska åka kollektivt när de samtidigt straffbeskattas väldigt hårt när de åker bil. Finns det tankar hos finansministern där? Slutligen, fru talman, skulle jag vilja säga någonting om samtalstonen och det demokratiska läget. Det krävs för protokollets skull. Det blir väldigt märkligt när man säger någonting i talarstolen som jag tidigare gjorde om Ingvar Carlssons besök i DDR inför deras 40-årsjubileum och finansministern sedan går upp och säger att jag har sagt att han har deltagit på en middag, hållit ett hyllningstal och så vidare och är väldigt upprörd över detta, trots att det inte alls var vad jag sa. Det går väldigt enkelt att kontrollera att Ingvar Carlsson var i DDR under upptakten till deras 40-årsfirande, men sedan hävdar finansministern att jag skulle ha sagt en massa andra saker som jag inte har sagt. Att man gör på det viset och försöker att extrapolera sina politiska motståndare och deras uttalanden så mycket som möjligt och sedan attackera dem väldigt hårt är tyvärr ett gift i den politiska diskussionen. Det har vuxit fram via Twitter, Facebook och sociala medier att göra på det sättet; det är inte helt nödvändigt att ta det agerandet in i denna kammare.

Fru talman! Regeringen har från det att denna pandemi kom till Sverige levererat en lång rad förslag till riksdagen - också i väldigt gott samarbete med riksdagens partier - för att hantera pandemin. Vi har jobbat utifrån en strategi där det i första hand handlar om att stoppa smittspridningen och säkerställa resurser till sjukvården. Det handlar om att skydda svenska jobb och svenska företag, men det handlar såklart också om att skydda dem som blir arbetslösa. De som arbetar inom vård och omsorg är en av de grupper som regeringen har arbetat väldigt hårt för under pandemin. Därför var ett av de första besked som vi kom med att regeringen tar alla extraordinära kostnader för vård och omsorg av de sjuka. Detta gjorde vi för att sjukvårdspersonalen och omsorgspersonalen skulle kunna arbeta i trygg förvissning om att pengar inte ska vara det som står i vägen för en god omsorg om dem som är sjuka och om våra äldre. I början av pandemin rådde brist på utrustning, vilket gjorde att det fanns en fara såväl för personalen som för de äldre. Men det var aldrig pengar som var bristen, utan det var de leveranskedjor som inte fungerade. Därutöver har regeringen säkerställt att man inte blir förmånsbeskattad för fri parkering eller för måltider som till exempel frivilliga skänker till personal som jobbar väldigt hårt. Om man för att undvika smittspridning får möjlighet att till exempel åka taxi till och från jobbet ska man under denna pandemi heller inte behöva bli förmånsbeskattad för det. Det skulle kunna bli en ganska hög beskattning. Jag delar helt Moderaternas uppfattning att det är viktigt att man inte ska bli beskattad för detta. Det är därför jag med stor glädje har noterat att Skatteverket har kommit med beskedet att de inte kommer att tillämpa de nuvarande skattereglerna på det sättet under pandemin. Man kommer alltså inte att bli förmånsbeskattad för den kostnad det innebär att till exempel åka taxi till arbetet. Skatteverket har löst den frågan så att vi inte behöver komma med lagstiftning. Givet att Skatteverket har löst frågan på detta pragmatiska sätt ifrågasätter jag om det är motiverat att ta upp många timmar för tjänstemännen på Finansdepartementet och att låta deras övertidskonto ticka på ytterligare för att göra en lagstiftningsförändring när frågan i praktiken är löst av Skatteverket. Om vi återgår till Niklas Wykmans och min debatt om Östeuropa är det helt korrekt att Niklas Wykman inte sa att just Ingvar Carlsson hade varit där. Men han sa att företrädare för Socialdemokraterna hade skålat och firat i samband med 40-årsjubileet. Det är Svenska Dagbladet som på sista tiden har skrivit om detta och att det var Ingvar Carlsson som gjorde det. Men det är alltså inte korrekt. Jag känner inte till att socialdemokrater skålade på 40-årsjubileet i Östtyskland. Det är däremot viktigt att vi alla gemensamt tar avstånd från den fruktansvärda diktatur Östtyskland var. Jag känner mig trygg med att Niklas Wykman står helt bakom mig i min avsky för den diktaturen.
Fru talman! Jag får börja med att tacka finansministern för hyllningsorden i fråga om det goda samarbetet under den här tiden. Jag tycker att vi har löst det bra, och vi har hjälpts åt. Det tackar jag för. Coronaviruset fortsätter dock att slå hårt mot hela samhället. Den viktigaste uppgiften handlar, precis som finansministern sa, om att begränsa smittspridningen och att rädda liv samtidigt som arbete och företag värnas. Vi har alla ett ansvar i denna tid. Men vissa yrkesgrupper arbetar mer än vanligt och tar större risker för att kunna hjälpa dem som far mest illa. Fru talman! Det finns många som vill hjälpa till i den situation som nu råder. Det är initiativ som jag tycker att man ska uppmuntra och skapa förutsättningar för i stället för att sätta käppar i hjulet, vilket i alla fall i den här frågan verkar vara regeringens strategi. Ja, finansministern, Skatteverkets pragmatiska förhållningssätt är bra vad gäller beskattningen av taxiresor som arbetsgivaren tillhandahåller. Men det finns fler som vill hjälpa till, och de nuvarande reglerna för förmånsbeskattning och det arbete det medför att hantera dem står i vägen för alla de goda initiativen i vårt samhälle. Det hindrar exempelvis företag som vill tillhandahålla bilar till dem som jobbar inom sjukvården och vårdar covid-19-patienter. Det hindrar alla dem från att nyttja bilpooler eller andra tjänster som skulle kunna underlätta för dem att varje dag ta sig till jobbet på ett säkert sätt. I dag skulle en sjuksköterska få betala nästan 1 200 kronor för att nyttja en sådan tjänst. Det kan inte ens finansministern tycka är rimligt. Kanske hade finansministern inte räknat med en andra våg och med att Folkhälsomyndighetens rekommendationer skulle vara kvar och på många sätt vara hårdare än vad som uppfattades i våras, inte minst vad gäller smittspridningen i kollektivtrafiken. Kan finansministern ha förståelse för att sjuksköterskan som varje dag sätter sig på bussen har svårt att förstå logiken? En myndighet avråder från att åka kollektivt samtidigt som regeringen avfärdar initiativ som skulle göra det möjligt för honom eller henne att på ett tryggt sätt ta sig till jobbet för att rädda andras liv.

Fru talman! En spänstig och öppen debatt mellan demokratiska företrädare har ofta den förtjänsten att man också ser en hel del saker som man är överens om. Jag instämmer i Magdalena Anderssons mycket tydliga försvar av demokratin och i vår gemensamma övertygelse om att gemensamma fri och rättigheter ska omfatta alla människor. Det är väldigt viktigt. Svenska folket ska känna att det är på det sättet. Det kan bli maktskifte, och man kan byta parti. Men det ändrar inte inriktningen för de grundläggande värderingarna i samhället. Det är mycket bra och väl så. Jag är däremot mer tveksam till finansministerns utformning av den ekonomiska politiken. Jag fastnade för det finansministern sa: Ska Finansdepartementets medarbetare verkligen lägga fler övertidstimmar på att utreda ifall vårdpersonal ska kunna åka skattefritt till jobbet? Fru talman! Det beror på om det jämförs med att lägga övertidstimmar på att införa en skatt på kläder och på skor, om det jämförs med att lägga tid på att införa ytterligare flygskatt och ytterligare bestraffningar genom fordonsbeskattningen, om det jämförs med att höja ägarbeskattningen och en rad andra skattehöjningar. I så fall vill jag inför helgen skicka med finansministern att det är bättre att lägga övertiden på en skattesänkning, om alternativet skulle vara alla de skattehöjningar som finansministern förbereder. Hur går det egentligen med skattereformen, som skulle kunna lösa en hel del av problemen? Magdalena Andersson har varit finansminister länge, i sex år, och säger nu att vi kanske är i starten av att göra en skattereform. Det är ett ganska senfärdigt agerande. Man borde skicka ett tydligt budskap till alla dem som sliter med krisen om att de inte ska förmånsbeskattas.

Fru talman! Regeringen har under pandemin arbetat med stor omsorg om alla dem som sliter i vården. Det har bland annat handlat om det viktiga beskedet att det inte är pengar som står i vägen för att vårda de sjuka och de äldre. Därutöver har vi genomfört mycket omfattande tillskott till regionerna och kommunerna, som är ansvariga för den verksamheten. Under en sådan här kris sjunker skatteintäkterna i kommuner och regioner. Då kan staten välja att kompensera dem för det så att de kan fortsätta att ha många anställda och betala ut sjysta löner. Det är stor skillnad på hur den här regeringen har agerat jämfört med hur alliansregeringen agerade under finanskrisen. Också under finanskrisen sjönk skatteintäkterna i kommunerna och regionerna. Men de fick då inte kompensation för de fallande skatteintäkterna. Det innebar att de var tvungna att säga upp personal i skolan, äldreomsorgen, sjukvården och förskolan. Den här regeringen har valt att inte agera på det sättet. Tvärtom får kommuner och regioner inte bara kompensation för de fallande skatteintäkterna utan mer pengar därtill - faktiskt tre gånger så mycket - för att alla som under den här pandemin arbetar i sjukvården och omsorgen ska kunna vara trygga med att inte behöva bli av med kollegor. Det ska tvärtom finnas möjligheter för att fortsätta ha bra arbetsvillkor. Vad gäller förmånsbeskattning av resor till och från arbetet är det vanliga att det är arbetsgivaren som betalar för en sådan resa. Det problemet har Skatteverket i praktiken löst genom sin ändrade tillämpning som gäller för resor till och från arbetet, så att man inte ska bli förmånsbeskattad för värdet av att resa med en taxi. Skatteverket har däremot, vad jag vet, inte uttalat sig om vad som gäller ifall det är andra som vill ställa upp och hjälpa till med resor. Men det är naturligtvis en fråga som Helena Bouveng eller jag kan ställa till Skatteverket.

Fru talman! Det vanliga är att arbetsgivaren betalar för sådana förmåner. Men nu är det inte en vanlig tid utan en ganska ovanlig tid. Om jag har förstått det hela rätt är det absolut förmånsbeskattning på om andra vill hjälpa till med exempelvis bilpooler eller annat. I sitt svar säger finansministern att skatteregler som upprättas för en viss yrkesgrupp skulle gå stick i stäv med en viktig princip i svensk lagstiftning om att regler ska vara generella och inte undanta vissa grupper av anställda från beskattning. För min del är principen att inte förmånsbeskatta vissa stöd till vissa yrkesgrupper i grunden en fråga om såväl anständighet som skattesystemets legitimitet. Det är inte rimligt att sjuksköterskan, läkaren eller andra som arbetar mer och tar ett otroligt stort ansvar i krisen ska förmånsbeskattas för det stöd som det offentliga och samhället bistår med. Att göra dessa hjältar till skatteobjekt bara för att de på ett tryggt sätt ska kunna ta sig till jobbet kan inte vara rätt. Fru talman! Jag är van att finansministern vänder ryggen till mig här i kammaren, men jag ber henne att inte vända våra sjukvårdshjältar ryggen. De förtjänar mer än så.

Fru talman! Det finns många hjältar i samhället. Vad Skatteverket har gjort är att lösa frågan inte enbart för sjukvårdspersonalen utan för alla yrkesgrupper. Det finns ju många hjältar i samhället. Sjukvårds och omsorgspersonalen gör en fantastisk insats och gjorde även en fantastisk insats under våren. Men det finns många andra yrkesgrupper som också måste ta sig till jobbet under pandemin. Jag tänker till exempel på polisen, som är precis lika utsatt för smitta i kollektivtrafiken som sjukvårdspersonalen. Jag tycker att Skatteverkets ställningstagande som berör all personal är mycket bättre. Det gäller alla yrkesgrupper såsom polisen, tullen, militären och juristerna vid domstolarna. Allt detta måste fungera under pandemin. Skatteverkets ställningstagande är därför mycket bättre än Moderaternas förslag, eftersom polisen enligt det inte ska få möjlighet att åka taxi till jobbet för att undvika smitta medan sjuksköterskan skulle kunna det. Jag tycker att möjligheten ska gälla alla under den här perioden, och därför är Skatteverkets ställningstagande bra. Vi får naturligtvis också se hur Skatteverket ställer sig till att andra än arbetsgivaren kan komma med sådana erbjudanden till personalen. Jag ser vilka hjälteinsatser som sjukvårdspersonalen gör - sjuksköterskan, undersköterskan och läkaren - men jag ser också vilka hjälteinsatser som andra yrkesgrupper gör. Det gäller till exempel polisen, tulltjänstemännen och även alla tjänstemän på Skatteverket som inte kan jobba hemifrån.